Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret även om det inte riktigt var det som jag hade förväntat mig. Bakgrunden till min interpellation är att man ändrade regelverket för visstidsanställningarna 2007 och gjorde det enkelt för arbetsgivare att visstidsanställa personer. Att visstidsanställa betyder att man kan ha väldigt otrygga anställningar. Enligt TCO finns det personer som har varit visstidsanställda i upp till fem år. Det betyder att man aldrig kan planera semester, man har svårt att få lån därför att man inte kan garantera att man har en fast inkomst och man får hela tiden lita på arbetsgivarens godtycke. EU:s direktiv om visstidsarbete kräver att varje medlemsland har ett effektivt skydd mot missbruk. Det fick till följd att TCO anmälde Sverige till EU-kommissionen. Och EU-kommissionen har i en utredning kommit fram till att man delar TCO:s syn och driver nu ett överträdelseförfarande mot Sverige. Man har sagt till Sverige att göra något åt det. När jag då frågar Elisabeth Svantesson vad regeringen tänker göra åt det är svaret tydligen att hon vill att SCB ska räkna fakta på ett annat sätt. Regeringen är tydligen inte nöjd med de fakta som finns i dag om att många utnyttjas som visstidsanställda. Min andra fråga handlar om att regeringen har valt att hemligstämpla ett brev. Enligt riksdagsordningen ska regeringen ge information till riksdagen om dokument från EU-institutionerna som är viktiga för Sverige. Regeringen har inte informerat riksdagen tidigare om innehållet i det hemligstämplade brevet. Därför ställde jag frågan om regeringen tänker göra det. Jag får bara ett allmänt svar om hur regeringen jobbar, men det framgår inte varför man har valt att inte göra det. Det är uppenbart att Sveriges Radio har fått tillgång till det hemliga brevet. Poängen med att jag och flera andra, fackliga organisationer till exempel och säkert andra delar av arbetsmarknadens parter, skulle vilja ta del av det är att EU-kommissionen har skrivit i det hemliga brevet att det svenska systemet har så många kryphål när det gäller möjligheten för arbetsgivaren att stapla olika former av vikariatsanställningar på varandra. Det visar att regeringen har fel. Då borde man ändra. Visstidsanställningar behövs på den svenska arbetsmarknaden, och ingen vill förbjuda dem. Det måste kunna vara möjligt för en arbetsgivare att ta in en vikarie när någon är sjuk eller föräldraledig. Det handlar inte om det. Det handlar om missbruk. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Är det rimligt att en arbetsgivare med permanent behov av arbetskraft kan ha samma arbetstagare anställd år ut och år in utan att den får rätt till tillsvidareanställning? Tycker arbetsmarknadsministern det? Och varför är arbetsmarknadsministern så hemlig? Varför vill man inte låta riksdagen ta del av dokumenten? Dessutom har arbetsmarknadsministern nämnt i sitt svar att regeringen två gånger har utrett frågan om ändringar och regler för visstidsanställda. Det skulle vara intressant att få veta varför Arbetsmarknadsdepartementet nu gör en annan bedömning utifrån de tidigare utredningarna, trots att varken svensk rätt eller EU-rätten har ändrats sedan 2012. Herr talman! Jag hoppas kunna få svar från arbetsmarknadsministern på mina frågor.

Herr talman! Jag blir lite förvånad. Statsrådet vill inte svara på frågan om varför informationen från kommissionen är hemligstämplad. Men om man inte vill överlämna den informationen till riksdagen finns det ett utskott i riksdagen som i så fall granskar om man håller sig till riksdagsordningen eller inte. Jag har lite material till arbetsmarknadsministern som jag ska lämna över till henne. Det är TCO: Statistik visar missbruk av visstidsanställningar men också Visstid på livstid? som är Kommunals rapport. Jag undrar om arbetsmarknadsministern har sett den rapporten och läst den. Arbetsmarknadsministern verkar vara någon annanstans, men hon ska i alla fall få den rapporten av mig. Jag tänkte lämna över den till arbetsmarknadsministern eftersom den visar på att det finns ett missbruk. Om arbetsmarknadsministern egentligen är intresserad av att ändra fakta och statistik kan man fråga sig: Är problemet huruvida det är ett missbruk eller inte? Eller är det ett problem att det i så fall är få som utsätts för missbruk? 65 000 har alltså haft visstidsanställningar i upp till fem år. Gruppen som har haft visstidsanställningar i upp till tre år ligger någonstans runt 200 000. Det är jättemånga människor! Jag förstår inte att arbetsmarknadsministern inte tycker att det är ett problem. Det är ett problem för de här människorna. Det som jag vänder mig mot är inte att man kan ha visstidsanställning. Jag vänder mig mot att en arbetsgivare år ut och år in tillämpar visstidsanställning för permanent arbetskraft. Det gör människor otrygga på arbetsmarknaden och gör att de faktiskt inte fungerar fullt ut i det civila livet eftersom det är svårt att få till exempel banklån om man vill köpa hus. Då är det rimligt att arbetsmarknadsministern, när hon har tagit del av EU-kommissionens brev, konstaterar: Ja, det finns ett missbruk i Sverige och ja, regelverket ser ut på det här sättet och det borde man göra något åt. Man kan inte lösa det bara genom att SCB ska ta fram ny statistik eftersom man tycker att den statistik som finns är felaktig. Det är alltså fråga om två fackliga organisationer. På s. 7 framgår det ganska tydligt att andelen visstidsanställda ökar och andelen tillsvidareanställda minskar. Är det inte ett problem? Tycker regeringen att det är helt okej? I så fall tycker regeringen att det också är rätt att man som arbetstagare ska kunna vara skyddslös i Sverige. Det principiella är att EU-kommissionen sagt att regeringen måste göra någonting åt regelverket. Regeringen har utrett och utrett, och nu konstaterar regeringen att arbetsmarknadens parter tycker lite olika. Hade det då inte varit bra att sätta sig ned med arbetsmarknadens parter och försöka hitta en lösning? Det regeringen gör är att man ger SCB i uppdrag att ta fram ny statistik, men man vill inte presentera den information man fått i svarsbrevet från EU-kommissionen. Man vill egentligen inte göra någonting åt regelverket. Frågan till Elisabeth Svantesson blir: Är du helt nöjd? Och du ska, som sagt, få rapporten.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ge mig in i den här debatten, men när jag läste svaret från arbetsmarknadsministern och huruvida utskottet hade fått information om det sekretessbelagda brevet till Europakommissionen eller ej blev jag lite förvånad. Utskotten får kontinuerligt information om aktuella frågor i olika avseenden. När det gäller den här frågan är informationen framför allt övergripande. Det vi vet är att regeringen har svarat att de inte har för avsikt att göra justeringar i lagstiftningen eftersom de är nöjda med det resultat som finns. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Varför denna tystnad kring frågan? Det finns en stor potential, många är intresserade och det är viktigt hur den hanteras på svensk arbetsmarknad. Det är en viktig fråga för parterna. Jag kan hålla med ministern om att det är parterna som i första hand bör avgöra sådana frågor, men när de inte kommer dithän måste vi gå lagstiftningsvägen. Jag blev lite förvånad över svaret och skulle gärna vilja ha kompletterande information.

Herr talman! Det är tur att det finns granskande medier i Sverige. Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot har tagit del av det hemligstämplade brevet, och där framgår att det svenska systemet har många kryphål när det gäller möjligheten att stapla olika former av vikariatsanställningar på varandra. Jag förstår att regeringen hemligstämplar ett sådant brev. Det är tydligt att de regler vi har på svensk arbetsmarknad behöver ändras. Jag har frågat flera gånger varför regeringen inte vill ge rättvisa villkor och ha ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är vad det handlar om. Det handlar om maktbalansen på arbetsmarknaden när det finns visstidsanställningar. Om man kan vara visstidsanställd upp till fem år blir det svårt att planera hela sitt sociala liv. Man är utlämnad till arbetsgivaren som hela tiden ska förlänga ens visstidsanställning. Det innebär att man har en otrygg anställning. Man har svårt att göra sin röst hörd. Om man kritiserar till exempel arbetsmiljön är det risk för att man inte får fortsätta. Man har som visstidsanställd sämre löneutveckling, och möjligheten att ta semester när man önskar är starkt begränsad. Det finns alltså mängder med problem med visstidsanställning. När vi ser att visstidsanställningarna ökar och vi dessutom vet att de ökar mest där många kvinnor är representerade, då är det inte bara en fråga om rätten på arbetsmarknaden utan också en jämställdhetsfråga. Och regeringen är nöjd eftersom makten ligger kvar hos arbetsgivaren. Jag borde vara förvånad, men jag är det inte. Däremot är jag besviken över att regeringen inte lyssnar på EU-kommissionen i den här frågan. Vi vill ha ändring av regelverket för visstidsanställningar.

Herr talman! Jag tror inte att vi kommer mycket längre när det gäller frågan om sekretess. Jag har en följdfråga till arbetsmarknadsministern. Ministern hänvisade till en översyn eller en utredning där man tillsammans med SCB ska ta fram ett underlag. När kan vi se resultatet av den utredningen?